Herr talman! För cirka tio år sedan fick mitt team på socialtjänsten i Helsingborg ett mycket tragiskt ärende. En pojke hade blivit föräldralös efter att familjens bil hade blivit påkörd av en onykter lastbilsförare. Jag minns sorgen, känslan av vanmakt och önsketänkandet att olyckan aldrig hade hänt. Olyckan skulle troligtvis inte ha skett om alkobommarna vid våra gränshamnar hade funnits då. Herr talman! Min kollega Sten Bergheden har motionerat i alla år om alkobommar, och nu har hans ihärdighet gett resultat. Han själv kommer att berätta om tillkännagivandet som utskottet riktar till regeringen gällande ett snabbt införande av alkobommar i våra gränshamnar. Dessvärre finns andra ej utländska förare som kör drog och alkoholpåverkade på våra vägar. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att i genomsnitt var 500:e bilist kör rattfull. Hälften av alla personbilsförare i åldern 15-24 år som omkommer i singelolyckor är påverkade av alkohol. Det är mycket oroande att unga människor riskerar sina och andras liv genom att köra påverkade. Därför är det viktigt att informera redan från unga år. Trafikverket har utformat skolmaterial för dialog och reflexion om alkohol och droger i trafiken. Materialet syftar till att ge ungdomar verktyg för att ta avstånd från att köra påverkade, åka med någon som är onykter eller hindra andra från att göra det. Men det är varken Trafikverket eller skolan som ensamma kan påverka ungdomarna. Det största ansvaret ligger naturligtvis på föräldrarna. En förtroendefull relation är en stark skyddsfaktor när det gäller att förebygga alkohol och drogrelaterade olyckor där ungdomar är inblandade. Alkoholdebut och övningskörning sammanfaller ofta, och då är det viktigt att klargöra att alkohol och trafik är en livsfarlig kombination. Dessutom behövs flera kraftfulla åtgärder mot rattfylleri. Alkolås är ett exempel. Sedan alliansregeringen införde systemet för körkortsinnehav villkorat med alkolås har antalet rattfyllerister som använder denna möjlighet ökat avsevärt. På sikt bör teknik som hindrar påverkade förare att köra bil bli standard i alla nya fordon. Men ingen teknik kan ersätta det egna ansvaret och omdömet. Nyligen fanns ett fall i Hässleholm där en person på morgonen gick runt och blåste i alla alkolåsen på bussarna. Vilken var nyttan av alkolåsen då? Herr talman! År 1997 beslutade riksdagen att godkänna ett långsiktigt mål om nollvision, eller med andra ord att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtransportsystemet. För att uppnå detta ska transportsystemet utformas enligt människans förutsättningar, alltså vara anpassad till att vi människor kan göra misstag och gör misstag. Det slutliga ansvaret ligger hos utformarna, men det är också viktigt att lyfta fram trafikanternas ansvar. Just förarens eget ansvar handlar det om i frågan om användning av kommunikationsutrustning vid körning. Mobiltelefonen är bara ett av flera distraktionsmoment. Ett specifikt förbud mot användning av mobiltelefon utan handsfree skulle strida mot teknikneutraliteten. Ska en eventuell lag om förbud uppdateras varje gång tekniken gör framsteg? Det blir omöjligt för lagstiftaren att hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Dessutom är det inte tekniken i sig som distraherar utan samtalet. Ska vi då förbjuda även passagerare i bilen? Det står klart och tydligt i trafikförordningen som infördes hösten 2013 att det är förbjudet att vid bilkörning använda kommunikationsutrustning som tar uppmärksamhet från körningen och därmed hotar trafiksäkerheten - klart och tydligt. Redan under året då förordningen trädde i kraft lagfördes ett åttiotal personer för användning av mobiltelefon på ett trafikfarligt sätt. Herr talman! Trafiksäkerheten i Sverige är god. Genom omfattande insatser under förra mandatperioden, till exempel ändrade hastighetsgränser, mötesseparering och planskilda järnvägskorsningar har infrastrukturen blivit säkrare. Detsamma gäller för fordonen, som i allt större utsträckning blir säkrare genom ny teknik. Trots detta omkom förra året 275 personer i trafiken, vilket är 15 personer fler än året dessförinnan. 2013 var året med lägst antal omkomna i trafiken sedan 1944. Länge såg det ut som om trenden med minskande antal dödsolyckor på vägarna skulle fortsätta, men i december 2014 omkom 30 personer. Det är främst antalet omkomna cyklister och gående som har ökat jämfört med 2013. Antalet omkomna bilister och motorcyklister har minskat. Det är uppenbart att fokus måste ligga på de oskyddade trafikanterna om vi ska nå målet om högst 220 omkomna i trafiken år 2020. Sedan målet om nollvisionen infördes har trafiksäkerheten förbättrats, men det finns mycket kvar att göra. Så länge människor omkommer eller skadas svårt i trafiken finns det ett politiskt ansvar att bidra till att nödvändiga insatser görs för att förbättra trafiksäkerheten. Alliansregeringen fattade viktiga beslut om säkerhetshöjande insatser på flera vägar, bland annat längs väg E22 och delar av väg 108 mellan Lund och Trelleborg. Därtill har viktiga förslag för bättre säkerhet och regelefterlevnad i den tunga yrkestrafiken tagits fram. När det gäller att trafiksäkerheten bör vara ett tungt vägande skäl vid beslut om infrastrukturåtgärder vill jag nämna alliansregeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem . I den angavs att transportsystemens utformning, funktion och användning ska anpassas till nollvisionen. Moderaterna anser att staten fortsatt ska ta sitt ansvar för säkrare vägtrafik och är därför oroliga över samlingsregeringens kritiska inställning när det gäller investeringar i nya, säkra vägar. Vi förutsätter att regeringen tar fortsatta steg för att uppnå nollvisionens mål utan att försämra förutsättningarna för jobb och tillväxt. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet förutom punkt 3, Kommunikationsutrustning och körning. Där yrkar jag bifall till Alliansens reservation.

Herr talman! I dag diskuterar vi ett mycket viktigt ämne: trafiksäkerhet. Säkerheten för dem som vistas i trafiken är det viktigaste, inte minst för våra oskyddade trafikanter som far illa då många fordonsägare är mer uppmärksamma på annat än att framföra sitt fordon. Teknikutvecklingen går i dag i raketfart. Det ska vi naturligtvis ta till vara och försöka utnyttja så gott det går. Tekniken är ett hjälpmedel, men fel använt kan det bli en dödsfälla. Mobiltelefoner har funnits länge, och användandet av handhållen mobiltelefon har inte varit ett stort problem. Men sedan den smarta telefonen kom har det blivit ett enormt problem. Jag vill vara tydlig med att det inte är okej att använda sig av teknik som gör att man inte är koncentrerad på körningen. Det finns bilister och chaufförer i tunga fordon som sitter och "facebookar", spelar Wordfeud, sms:ar och vad man nu mer kan göra med dessa telefoner i dag. Ni kanske inte tror mig, men jag har även sett motorcyklister och cyklister hålla på med sina mobiltelefoner under färd. Herr talman! När cyklister lagligt får cykla på gatan fast det finns en cykelbana bredvid kommer antalet oskyddade trafikanter att öka och olycksrisken att bli ännu större, då många fordonsförare inte låter bli sina handhållna mobiltelefoner under färd. Det är nu viktigt att få ett slut på det negativa beteendet med handhållna mobiltelefoner under färd. Vi sverigedemokrater anser att den nya regeln i trafikförordningen är otillräcklig och att förordningstexten är alltför otydlig. Vi anser därför att det måste införas ett tydligt förbud mot att sända sms och att använda handhållen mobiltelefon samtidigt som man kör bil. Vi är öppna för kraftigare signaler genom till exempel dagsböter så att det blir oerhört kännbart att bryta mot detta. Det skulle skicka en tydlig signal och därmed få trafikanter att ändra sitt trafikfarliga beteende. Herr talman! Jag vill även passa på att beröra motion 2014/15:1007 av Patrik Jönsson och Nina Kain. Motionärerna vill pröva att höja hastigheten på våra motorvägar till 130 kilometer i timmen. Genom att höja hastigheten tror vi att förarna blir mer koncentrerade på själva körningen än om de upplever att det går långsamt och att de har för mycket tid över och de då väljer att ta upp sina mobiltelefoner. Det vore önskvärt att man väljer ut en sträcka och utvärderar detta under en tid för att undersöka om det ger det positiva resultat som motionärerna hoppas på. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till Sverigedemokraternas reservation 1 under punkt 3. Vi ställer oss bakom reservation 3 under punkt 5, men för tids vinnande yrkar vi inte bifall till den reservationen.

Herr talman! Det här betänkandet handlar ju om trafiksäkerhet. Låt oss då konstatera att vi har lyckan att bo i ett land som är bland världens säkraste vad gäller trafiksäkerhet. Förmodligen har unisona beslut om att nollvision för antal döda ska gälla varit starkt bidragande till detta. Jag vill särskilt fästa uppmärksamheten på de två motioner i betänkandet som är inlämnade av Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, där man argumenterar för ett förbud för bilförare att använda handhållen mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning samtidigt som man kör bil. Det är klart att det är lätt att komma till den slutsatsen när man resonerar som tidigare talare, Ståhl, gjorde. Men låt oss komma ihåg att alliansregeringen så sent som 2013 vidtog en rad åtgärder för att motverka just användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning som tar uppmärksamhet från körningen och som därmed riskerar att hota trafiksäkerheten. Den ändring av trafikförordningen som genomfördes under hösten 2013 innebar att polisen redan under det första året som förordningsändringen var i kraft kunde lagföra ett åttiotal personer, som fick böter för att ha använt mobilen på ett trafikfarligt sätt i samband med körning. Jag är övertygad om att man i samband med det fick just det signalsystem som motionärerna från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna efterfrågar. Att vara en säker förare och trafikant handlar om att ha fokus på vad man håller på med och inte låta sig distraheras. I sammanhanget finns det därför skäl att upprepa att mobiltelefoni är endast ett av många potentiella distraktionsmoment i samband med att man framför ett fordon. Min tolkning blir då, när det gäller viljan hos motionärerna från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att införa ett specifikt förbud mot användning av mobiltelefon vid bilkörning, att man mycket medvetet underlåter att göra regelverket så allround och teknikneutralt som möjligt. I så fall är det ju inget annat än populism man bedriver. Om detta skulle bli verklighet riskerar vi att hamna i en situation där det blir oklart vilken typ av teknik som avses i regelverket. Redan i dag kan vi se en utveckling där folk använder smartphones och olika typer av teknisk utrustning medan de färdas i ett fordon, men man använder dem kanske inte primärt för att kommunicera, tala eller sms:a utan kanske för att navigera, ta reda på information för att ta sig dit man ska, eller för att lyssna på musik. Takten i teknikutvecklingen är snabb, och det går i dag inte att säga vilken typ av teknik som kommer att ersätta den nuvarande. Av det skälet är det oklokt att införa en lagstiftning specifikt mot mobiltelefoner eftersom detta skulle innebära att man medvetet föreslår gårdagens lagstiftning för såväl dagens som morgondagens teknik. Det är mot bakgrund av detta som vi centerpartister och övriga allianspartier avstyrker nämnda motioner från MP och SD i de berörda delarna. Jag vill i sammanhanget yrka bifall till den reservation som vi allianspartier gemensamt har i det här ämnet. Låt mig också ta upp något om viltolyckor. Det är också en del av trafiksäkerheten. Varje år inträffar mer än 40 000 viltolyckor i Sverige. Många menar dessutom att det finns ett stort mörkertal, vilket innebär att antalet trafikolyckor med koppling till vilt är långt fler än 40 000. Kollisioner med rådjur är vanligast och står för 80 procent. Detta är en fråga som engagerar många människor. Det märks när vi från riksdagen och trafikutskottet är ute och träffar människor. Då tar man ofta upp frågan vad vi kan göra för att förhindra att viltolyckor sker. Nationella viltolycksrådet är ett nationellt samarbetsorgan där myndigheter och frivilligorganisationer arbetar tillsammans med frågor som rör viltolyckor. Bland medlemmarna i detta nationella råd finns Trafikverket, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, polisen, Statens väg och transportforskningsinstitut i Linköping, Lantbrukarnas Riksförbund, jägarorganisationerna med flera. Trafikverket ansvarar för den del i rådet som avser de viltolycksförebyggande åtgärderna, till exempel trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som stängsel, naturliga passager med mera. Även detta är kopplat till modern teknik, så att man med sin smartphone ska kunna få upp information om var viltolyckor är frekventa. Låt mig återkoppla till vår reservation och framhålla att detta visar hur tokigt det skulle kunna bli med ett förbud mot användning av handhållen, modern kommunikationsteknologi. Det skulle kunna komma att motverka ett syfte kopplat till viltolycksutvecklingen. Jag välkomnar att Trafikverket har inlett ett arbete med pilotprojekt i Östergötland och Värmland i samarbete med Nationella viltolycksrådet. Som förtroendevalda i Sveriges riksdag har vi en skyldighet att ta folks oro på allvar också i samband med viltolyckor eftersom de är frekventa och finns i hela landet. Därför måste vi uppmärksamma frågan och på alla sätt se till att den drivs framåt.

Herr talman! Jag vill bara förtydliga vad jag sa. Då det har kommit ut fler trafikanter i gatan är också olycksrisken större för cyklister med mera. Jag ser väldigt ljust på framtiden och den teknikutveckling som sker. Det jag vill klargöra är att vårt förslag gäller just handhållna mobiler. Om man väljer att placera mobiltelefonen som en gps är den inte handburen. I framtiden kommer vi att sitta i bilar där vi inte ens kör. Då är mobiltelefonen inget problem. Man kan sitta och jobba med sin dator eller, som i Stockholm i dag, raka sig, pudra sig eller sminka sig på väg till arbetet. Vi vill inte på något sätt vara teknikfientliga. Men som Boriana var inne på förut dör det alldeles för många i trafiken i dag. Med den utveckling som pågår i dag, där folk ständigt är uppkopplade med sina telefoner, är nyfikenheten alldeles för stor för att man ska hålla sig ifrån telefonerna under färd. Jag hoppas att detta går att ändra utan regeländring eller hårdare restriktioner, men det ser inte ut så i dag.
Herr talman! Tack för förtydligandet, Jimmy Ståhl! Men jag blev nog inte klokare. Jag tror att vi i grunden har en samsyn. En intensiv trafik, oavsett vilket fordon vi nyttjar, förutsätter vakenhet, nykterhet och ett fokuserat beteende. Det är så vi klarar nollvisionen. Till stöd har vi modern teknologi, till exempel i form av välbyggda bilar från Ståhls hemstad Göteborg. Bilarna är nedlusade med teknologi i syfte att stödja mig som fordonsförare. Jag tror liksom Ståhl att de autonoma fordonen kommer. Men att då väcka en motion i syfta att specifikt förbjuda handhållen mobiltelefoni, sms och samtal, leder, är jag rädd, helt fel. Detta är ju bara ett av väldigt många distraktionsmoment som riskerar att jag eller Jimmy Ståhl som fordonsförare tappar den nödvändiga uppmärksamheten. Att kommunicera via Facebook och samtidigt köra bil leder till ett beteende snarlikt att vara berusad. Man tappar uppmärksamhet. Det är självklart lika tokigt och felaktigt oavsett om man är berusad eller tittar i sin Facebook. Men att då specifikt förbjuda Facebookanvändning kopplat till en apparat är jag rädd leder fel. Därav min invändning mot Ståhls propå.
Herr talman! Vi är överens, Anders. Det finns inga skillnader där. Jag vill bara vara tydlig med att det är just handburen mobiltelefoni som jag upplever som den största faran. Jag är säker på att framtiden och innovationstekniken driver oss i en utveckling där vi inte ens behöver köra våra bilar. Vi kommer inte ens att behöva ta körkort i framtiden, utan vi har beställningsfordon. Jag tror inte att det är så långt borta. Fordonstillverkaren i min hemstad är fruktansvärt långt framme i tekniken. Jag vet att de redan i dag har prov på de här grejerna. Men det är den direkta faran i dag som jag ser. Det klubbades igenom att cyklister ska ha en ökad närvaro på stadens gator. Vi hörde också av Boriana att det är de som tar mest stryk. Tyvärr är beteendet sådant i dag att folk många gånger har uppmärksamheten på annat än just trafiken. Jag ser det alltför ofta när jag är ute och går med mina hundar. Du får kalla det populism, Anders, men jag känner att vi måste agera ganska fort och granska kraftfullt, så att beteendet ändras.
Herr talman! Ja, Jimmy Ståhl, i fråga om nollvision och att vi inte ska ha några dödade och skadade i svensk trafik har vi en samsyn, inte i fråga om allt annat. Den teknikoptimism som ledamoten ger uttryck för delar jag. Jag tror att den är fullständigt nödvändig för att klara utmaningar. Det handlar om säkerhet i trafik och om miljöutmaningar, som vi har talat om tidigare. Men jag är rädd för att det leder helt fel att specifikt förbjuda en tillämpning av modern teknologi kopplad till bilkörning. Jag tror mer på att vi ska skriva lagar och fatta beslut om lagar och förordningar i riksdagen och inom de myndigheter som är till för att förverkliga riksdagens beslut som gör att jag som fordonsförare alltid har det odelade ansvaret för att framföra mitt fordon, oavsett om det är en lastbil, en Volvobil, en cykel eller en snöskoter. I det odelade ansvaret ingår att jag aldrig någonsin ska låta mig distraheras av en mobiltelefon, ett inslag på radion, en annan trafikant eller någon som sitter i bilen och beter sig dumt mot mig som förare. Jag har alltid det odelade ansvaret. Den lagstiftningen finns. Jag tror på individen, herr talman, och individens odelade ansvar även som fordonsförare. Jag tror att vi ska fullfölja det hållningssättet. Jag tror att det leder mer rätt. Jag är rädd för att vi låser in oss i återvändsgränder och fattar beslut om lagar som kommer att vara omoderna och inte tillämpbara i samma ögonblick som de kommer ut för att användas. Det leder fel. Vi har olika syn när det gäller tillämpningen. Jag tror att vi vill väl båda två.

Herr talman! Jag tycker att det är väldigt positivt att utskottet vill utreda alkobommar vid gränshamnarna. Det är ett stort problem med trafiksäkerheten, särskilt på grund av det kaos som råder inom cabotage och lastbilstransporterna. Det är enorma mängder lastbilar på våra vägar, och det är väldigt viktigt att på olika sätt arbeta med trafiksäkerheten. Jag skulle också vilja lyfta frågan om trafiksäkerheten för vägarbetare. Det är viktigt att vi har trygga arbetsplatser för alla, inte bara för oss som sitter tryggt i riksdagen på våra stolar, i våra kontor, utan också för den som faktiskt bygger samhället ute på vägarna och som skapar den infrastruktur som vi sedan kan använda. Just när man ska arbeta på vägarna är det ganska farliga moment. Då är det viktigt att säkerheten fungerar. Det dör fler vägarbetare nu för tiden. Dödligheten har ökat med 20 procent mellan 2003 och 2009. Det är väldigt enkla åtgärder som skulle kunna förbättra det här. Det handlar bland annat om att förbättra skyltningen och om att ha tvingande skyltning i stället för rådgivande skyltning när det gäller hastighetsbegränsningar eftersom människor tyvärr inte respekterar att det är andra människor ute på vägarna utan kör för fort. Det är väldigt sorgligt att dödligheten har ökat så mycket. Det är viktigt att vi tar det här på allvar. Vi ska inte blunda för de arbetsmiljöproblem som råder inom de här sektorerna, särskilt nu också inom transportbranschen. Det är viktigt att vi gör något åt detta. Alla arbetsplatser ska vara bra arbetsplatser. När dödstalen ökar måste man ta frågan på allvar. Vi ska aldrig acceptera den utveckling som har skett på arbetslivsområdet. Det här är en del i avregleringen av många branscher. Vi har fått bemanningsföretag. Inom transportbranschen gäller det taxi, vägarbeten och järnvägsunderhållsarbete. Det finns även inom flygbranschen. Vi ser det överallt. Vinstintressen går före liv och hälsa hos arbetarna. Det här kommer av EU:s avregleringar. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de borgerliga partierna - alla partier - måste inse att vi faktiskt måste gå in i det här ordentligt. Vi kan inte tillåta att vi sänker nivån på arbetsmarknaden så mycket som vi har gjort. Vi i trafikutskottet har ett ganska stort ansvar, eftersom det är många branscher just inom vårt område där dödstalen och olyckstalen ökar och där det är väldigt dåliga lönevillkor och stressiga arbetsmiljöer. Det handlar om en kultur i samhället: att vi faktiskt värnar människan framför vinsten. Det är det som är grunden i det hela. Jag vill med det yrka bifall till reservation 4.

Herr talman! Nu har vi ett betänkande om trafiksäkerhet som bygger på ett antal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Från Folkpartiets sida vill vi först framhålla att vi tycker att det är väldigt glädjande att vi har kunnat ena oss i utskottet om ett tillkännagivande när det gäller att man ska se över frågan om alkobommar. Det handlar om att man ska kunna införa det så snabbt som möjligt i våra hamnar. Vi har sett i de försök som har gjorts i Stockholm och Göteborg att detta har haft en stor förebyggande effekt. Det är naturligtvis det som är det viktigaste i sammanhanget. Sedan vill jag yrka bifall till Folkpartiets och övriga allianspartiers motivreservation nr 2, under punkt 3, som handlar om kommunikationsutrustning och körning - jag kommer att återkomma till det lite senare. I övrigt ställer vi oss bakom betänkandet som det är skrivet. Trafiksäkerhet är väldigt centralt i vår diskussion när det gäller trafikfrågor över huvud taget. Vi fattade i Sverige ett unikt och mycket framåtsyftande beslut 1997 när vi fattade beslut om nollvisionen. Man kan alltid ha synpunkter på det. Man kan aldrig nå noll och så vidare. Men det går aldrig att resonera om ett lämpligt antal döda, utan i ett sådant här sammanhang är det egentligen bara noll som gäller. Sedan är det viktigt att ha med sig att vi måste jobba på två sätt. Själva transportsystemet måste byggas så att det finns utrymme för mänskliga misstag. Det är det som pågår med mötesseparering, breda vägar och så vidare. Och det handlar om att separera olika trafikslag och hela den biten. Men det handlar naturligtvis också om det personliga ansvaret. Vi får inte glömma bort det. Det har diskuterats här i några punkter. När vi pratar om trafiksäkerhet kan jag säga att det som Emma Wallrup tar upp kring vägarbeten och sådant naturligtvis också är viktigt. Det är viktigt att vi respekterar de hastighetsgränser och de regler som ställs upp där. Det har mycket med det personliga ansvaret att göra. När det gäller målen för att komma mot noll har vi ett etappmål till 2020 om 220 omkomna i trafiken. Det blir, som sagt, lite bisarrt att ha ett mål om ett antal döda. Men så är det i alla fall. Det målet finns klart inom räckhåll. Det blir intressant nu när vi gör en översyn av detta. Skulle vi inte, trots allt, kunna skärpa den målsättningen, så att vi når det som EU har sagt om en halvering från 2010? Det skulle betyda 133 i Sverige. Om vi kan få till åtgärder så att vi kan hamna där vore det väldigt glädjande. Sedan gäller det statistik. Det finns väldigt mycket statistik. Det handlar om vad som händer, vem som omkommer i trafiken och vad det är för typ av trafikanter. Vi kan nog säga att vi, när det gäller bilresenärer, är på den lägsta nivån någonsin. Man kan fråga sig vad "någonsin" är, men det är naturligtvis i modern tid. Det kan väl i alla fall ses som efter kriget. Vi når då en siffra på 141 omkomna under 2014. Som påpekades tidigare har även antalet omkomna motorcyklister minskat. Trots att vi nu har historiskt låga siffror - jag tror att 2013 var den lägsta siffran sedan andra världskriget, och då måste väl 2014 vara den näst lägsta siffran - kan vi se att de minskningar som finns när det gäller bilresenärer och motorcyklister vägs upp av att antalet omkomna cyklister och gående har ökat. Det visar väl med all önskvärd tydlighet att det måste läggas stor kraft på just de oskyddade trafikantgrupperna i framtiden. Vi hade en debatt för två veckor sedan, tror jag att det var, där vi diskuterade cykling. Det gjordes då ett tillkännagivande till regeringen om en nationell cykelstrategi och hur viktigt det var. Det handlar just om att främja ökad och säker cykling. Det är alltså inte bara ökad cykling som ligger i fokus, utan det ska även vara säker cykling. Det finns mycket mer att säga om nollvisionen och hur vi ska ta oss dit, men det är ändå något som kommer att finnas på agendan varje dag, varje vecka, varje månad och varje år framöver. Det är alltså en fråga vi lär återkomma till ett antal gånger. Herr talman! När det gäller att man ska ta personligt ansvar är frågan om mobiltelefoni och annan kommunikationsutrustning under bilkörning ett typiskt exempel. Vi har debatterat det ett antal gånger under de senaste åren. Utgångpunkten är att man under bilkörning inte ska hålla på med aktiviteter som tar bort koncentrationen från bilkörningen och därmed påtagligt ökar olycksrisken. Vi kan nog vara helt ense om att det är så. Vårdslös och omdömeslös användning av mobiltelefon är naturligtvis ett exempel på beteenden som inte kan accepteras. Det har blivit mycket diskussioner om handsfree eller inte handsfree. Handsfree är naturligtvis ett bra hjälpmedel i många sammanhang, men det fråntar inte bilisten ansvaret för hur teknisk utrustning används i bilen i ett bredare perspektiv. Jag vill upprepa det som kanske har blivit lite av ett mantra från min sida - Anders Åkesson var också inne på det i debatten - nämligen att det om vi är alltför specifika i våra förbud blir stor risk att andra vårdslösa beteenden upplevs som per definition tillåtna. Om vi tittar på de två motioner som finns ser vi att man vill vara väldigt specifik när man förbjuder saker och ting. Jag kan bara konstatera att den rödgröna utskottsmajoriteten vidhåller den typen av resonemang, men de som är riktigt tydliga på den punkten är Sverigedemokraterna. De går in och vill verkligen förbjuda ett specifikt beteende när det gäller icke handhållen telefon och så vidare. Herr talman! Det handlar i stället om att bryta attityder och beteenden. Det är det som måste förändras. Då handlar det mycket om riskmedvetenhet och definitivt inte om att förbjuda specifik teknisk utrustning. Det är nämligen viktigt att vi har en lagstiftning som är teknikneutral, för annars hamnar vi i en så kallad kataloglagstiftning där vi måste exemplifiera i all evighet vad som är förbjudet och vad som är tillåtet. När jag läser utskottstexten kan jag ändå notera att det på något sätt känns som att den nuvarande regeringen är ganska nöjd med de åtgärder alliansregeringen genomförde i sammanhanget. Det gäller både den ändring i trafikförordningen som infördes den 1 december 2013 och de uppdrag som gavs till Transportstyrelsen att just jobba med informationsinsatser och öka medvetenheten om risken med en viss typ av beteende - och då speciellt när det gäller kommunikationsutrustning vid bilkörning. Det finns även ett uppdrag att göra en uppföljning av hur lagstiftningen kring detta fungerar. I den förordningsändring som infördes står det så här: "Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet." När man läser detta inser man att sms:ande, facebookande och sådant naturligtvis är förbjudet. Det vore väl svårt att säga att det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Av allt att döma har vi nu ett fungerande lag och regelverk, genom att vi har en förordning som bygger på lag. Redan under det första året efter att förordningsändringen trätt i kraft var det ett åttiotal personer som fick böter för att ha använt mobiltelefonen på ett trafikfarligt sätt. Jag tycker därför att vi egentligen borde kunna avsluta den diskussionen, för vi har ett fungerande regelverk i Sverige i dag. Sedan gäller det naturligtvis att jobba med attityder och beteenden, men det gäller ju alla de här frågorna. Det handlar till exempel om att hålla hastigheter; där finns det tydliga förbud och gränser för hur fort man får köra, men folk kör ändå för fort. Det är den typen av problematik vi måste jobba med. Herr talman! Jag vill avrunda med att konstatera att vi, trots den sista diskussionen jag berörde, har en väldigt stor samsyn om trafiksäkerhet. Det vore väl märkligt om vi inte hade haft det - det blir ju mycket konstigt att fråga sig om man är för eller emot trafiksäkerhet. Vi har dock lite olika syn på exakt hur regelverket ska se ut, men det kanske är en krusning i sammanhanget. Vi kan dock, som sagt, inte ha en lagstiftning som inte är bred och teknikneutral. Det kommer nämligen inte att fungera över tid.

Herr talman! Vi behandlar i dag ett betänkande om trafiksäkerhetsfrågor inom vägtrafiken. Det är en fråga som bland annat handlar om säker framkomlighet och om att minska riskerna för trafikolyckor. Under 2014 kunde vi se att antalet omkomna personer i vägtrafiken ökade jämfört med året före. Detta är något som måste tas på största allvar. Trafiksäkerheten måste vara en prioriterad fråga för att vi ska kunna uppnå visionen om noll omkomna i trafiken. Ansvaret för våra vägars trafiksäkerhet och deras utformning delas av såväl offentliga som privata organ, och inte minst av trafikanterna själva. Hos myndigheterna ligger ett stort ansvar att utforma ett vägtransportsystem med god säkerhet, och trafikanterna är skyldiga att följa de trafikregler som finns, ta hänsyn till medtrafikanter samt uppvisa ett gott omdöme i trafiken. Herr talman! Transportpolitiken måste säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig, hållbar transportförsörjning i hela landet där tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa står i fokus för politikens inriktning. Sverige tillhör de länder med lägst andel omkomna i vägtrafiken, trots att vi kunde se en ökning under 2014. Enligt uppgifter omkom 275 personer i den svenska vägtrafiken, och vi klarar inte det uppsatta målet om högst 220 omkomna personer per år. Vi ser en betydande ökning omkomna främst bland cyklister och fotgängare. Denna negativa utveckling måste vända, och vårt arbete för ytterligare säkerhetsåtgärder i vägtrafiken behöver intensifieras för att antalet omkomna och skadade personer på våra vägar ska minimeras. Herr talman! Vi ser nu att införandet av alkobommar blir verklighet. Alkobommar är ett effektivt och kraftfullt verktyg för att säkra våra vägar från onyktra förare och på så vis minimera risken för olyckor i trafiken. Genom alkobommar kan vi förhindra att lastbils, buss och bilförare som kommer med färjor från andra länder kör i onyktert tillstånd i Sverige. Vi ser att försöken med automatiska alkobommar vid Tysklandsterminalen i Göteborg har fungerat tillfredsställande. Alkobommarna har visat sig fungera snabbt, effektivt och utan negativ påverkan på trafikflödet i hamnen. Tydlig information om automatisk nykterhetskontroll i hamnen har också visat sig ha positiv effekt i form av en minskning av antalet onyktra förare. Samma resultat kan vi se vid Frihamnen i Stockholm. Där kunde man utläsa en minskning av andelen alkoholpåverkade förare redan en vecka efter införandet av alkobommar. Herr talman! Kristdemokraterna har motionerat om och drivit på i frågan om behovet av alkobommar för att minska andelen alkoholpåverkade förare. Detta är en viktig åtgärd för att öka trafiksäkerheten på våra vägar och för medtrafikanter. Försöksverksamheterna har varit lyckade och gett betydande effekt för minskningen av andelen alkoholpåverkade förare. Därför anser vi att alkobommar är ytterst nödvändiga i våra gränshamnar och bör installeras permanent så fort som möjligt. Kristdemokraterna välkomnar utskottets ställningstagande att ställa sig bakom förslaget om införande av alkobommar i våra gästhamnar. Utskottet riktar ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen med skyndsamhet bör se över frågan om hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras. Det är ett bra initiativ från trafikutskottet som behöver följas upp. Herr talman! Att använda mobiltelefon utan handsfree vid bilkörning kan vara en risk för trafiksäkerheten. Alliansregeringen vidtog vissa åtgärder för att motverka sådan användning av kommunikationsutrustning vid bilkörning som tar betydande uppmärksamhet från körningen och därmed hotar trafiksäkerheten. Den skärpning av trafikförordningen som gjordes under alliansregeringen har lett till fällande domar för olaglig användning av mobiltelefoner under körning. Polisen har sedan förordningsändringen lagfört ett åttiotal personer, som tilldelats böter för att ha använt mobilen på ett sätt som bedömts ha haft farlig inverkan på körningen och trafiksäkerheten. Mobiltelefoni utgör endast ett av flera potentiella distraktionsmoment vid körning. När det gäller att införa ett förbud specifikt mot användning av mobiltelefon utan handsfree vid bilkörning kan vi konstatera att detta inte utgår från teknikneutralitet. Vi ser i dag en snabb teknisk utveckling. Det bör därför inte införas en lag om förbud mot användning av mobiltelefon utan handsfree vid körning. En sådan lag skulle innebära att det blir mycket oklart vilken teknik som avses. Vi kristdemokrater vill liksom tidigare vidhålla att vi inte vill införa en lagstiftning mot mobiltelefoner, eftersom det skulle innebära att man medvetet föreslår gårdagens lagstiftning för såväl dagens som morgondagens teknik. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till Alliansens reservation.

Herr talman! Jag yrkar bifall till tillkännagivandet och är i likhet med många andra glad över att vi har kunnat ena oss kring ett tillkännagivande om alkobommar. Jag är också mycket nöjd över att regeringen snabbt responderade och berättade att det låg i linje med vad regeringen hade planerat när det gäller åtgärder för att förhindra att människor kommer till skada på grund av alkohol i trafiken. Sverige ligger mycket bra till jämfört med andra länder när det gäller skador i trafiken i förhållande till hur många persontrafikkilometer som förekommer. Det är ett antal reformer som ligger bakom detta. Det har inte kommit till av en slump, genom Guds försyn eller något annat, utan det är medvetna ansträngningar och politiska beslut som ligger bakom. Det finns några saker som är gemensamma i de här reformerna som har bidragit till att vi jämfört med andra länder har få döda i trafiken. En sak som är gemensam är att reformerna vållar mycket protester innan de genomförs. Efteråt är de som har protesterat i regel ganska tysta. Jag kan börja med bilbälten. Det fanns en lång och livlig debatt om hur det skulle medföra att den enskilde motorförarens ansvar skulle förtas om man införde bilbälten som obligatorisk utrustning i bilar. Jag vill bara erinra om det i dag, för jag känner igen lite grann av tongångarna från debatten som vi hade innan vi införde bilbälten som obligatorium. Sverigedemokraterna har förvisso inte någon motion om att man ska ta bort det, men deras föregångare här i riksdagen tyckte faktiskt att man skulle ta bort kravet på bilbälten. Jag tror dock att det är rätt få människor i Sverige som tycker att det är en bra idé att bilbälten inte ska finnas i bilar. Två-plus-ett-vägar med mittvajer har visat sig vara ett synnerligen effektivt sätt att förhindra kanske inte olyckor men att olyckor får dödlig utgång, för det är just frontalkollisioner som gör att människor kommer till skada. Det började diskuteras när jag var ny som riksdagsledamot, 1998, då det ansågs vara extremt provocerande att föreslå något sådant i stället för att bygga riktiga motorvägar. Men när vi så småningom, med stöd av forskning, kunde visa att man kan trafiksäkra en 20 gånger längre väg för samma summa pengar lade sig motståndet. Folk inser nu att användning av den tekniken, som används där det förekommit dödsolyckor, är ett trafiksäkerhetsmässigt och samhällsekonomiskt klokt sätt att förhindra att människor kommer till skada i trafiken. När det gäller hastighetsövervakning med ATK var det samma visa. Det sas också vara ett oerhört ingrepp i individens frihet man att kunde övervaka hastigheten, men det är också något som forskarna säger är en viktig förklaring till att Sverige jämfört med andra länder har få som dödas på vägarna. När vi nu diskuterar alkolås känner jag igen tankegångarna. Det finns ingen ände på vilka problem man kan se i samband med alkolås, en utrustning som är tänkt att förhindra att fordonet startas om det finns alkohol i utandningsluften hos den som försöker starta bilen. Det här är en fråga som går i vågor. År 2006 hade vi en mycket stor majoritet för detta i Sveriges riksdag. Det var bara Moderaterna som inte tyckte att vi skulle prova obligatoriskt alkolås i bilar som en metod för att nå nollvisionen. Dåvarande minister före valet 2006, Ulrica Messing, och jag hade kontakt med dåvarande kommissionärer i EU, som var mycket intresserade av att prova denna teknik i några medlemsländer för att förhindra alkohol i trafiken, vilket är ett mycket stort problem i EU. EU har lättare att ena sig om teknik än om kultur och vanor. Att ena sig om promillegränser i EU betraktar jag som näst intill omöjligt, men att enas om en teknik som förhindrar att motorn startar om föraren är olämplig att köra på grund av alkohol skulle förmodligen vara lättare. Svensk fordonsindustri var mycket proaktiv och arbetade och verkade för detta eftersom alkolås integrerade i fordonen skulle vara mycket smartare än att ha dem eftermonterade. Alkolås fångar inte alla problem, men det finns det ingen teknik som gör. Men att våga använda teknik ser jag som något viktigt för att nå målen. Det handlar inte bara om teknik, utan det handlar också om ideologi och den enskildes och det allmännas ansvar. Nu i efterhand tror jag inte att man kan säga att någon av de reformer som leder till att färre dör i trafiken var fel, men alla argument om att de förhindrar den enskildes ansvar förekom också tidigare. När det gäller sms och hur man använder kommunikationsutrustning i bilar har Sverige en lagstiftning liknande den i Ryssland och något land till i EU. Jag tror att det är sammanlagt tre länder som har en så pass liberal inställning som Sverige har till i vilken utsträckning det är okej att skicka sms och annat. Det är självklart bra med den lagstiftning som alliansregeringen införde, men det naturliga vore att gå ett steg längre för att förhindra att människor kommer till skada. Det gemensamma har ett ansvar för den som färdas i trafiken, och det tror jag är en skillnad mellan oss i samarbetsregeringen och Alliansen. Jag skulle vilja återkomma lite grann till frågan om alkobommar, för jag är som sagt väldigt nöjd med att vi kunde komma överens om tillkännagivandet. För min del påverkas det delvis av ett besök som jag gjorde tidigare i år i Trelleborg. Där hade man i likhet med Stockholm och Göteborg haft försök med alkobommar, och det föll väl ut. Problemen bestod framför allt i att tullens och polisens resurser inte räckte till för att ta hand om alla som blåste rött. Mot slutet av prövotiden med alkobommar var det ett minskande problem, för alkobommarna hade ett förebyggande syfte. Ingen av oss är i första hand ute efter att fler blir straffade. Vi är intresserade av att folk beter sig rätt. Alkobommarna hade den effekten. När förarna körde på färjan fick de veta att de inte skulle komma av färjan utan att ha blåst, och det lärde de sig av. Färre drack för mycket under färjans övergång, och problemet minskade. Jag meddelade glatt Trelleborg att man kommer att få tillbaka alkobommarna. Det är folk nog mycket nöjda med. Människor i Skåne minns ännu den tragiska olyckan där en berusad förare körde ihjäl en hel familj. Sådant ska inte få förekomma. Även om vi kan vara relativt nöjda jämfört med andra länder när det gäller utvecklingen av antalet döda i trafiken ska vi givetvis inte slå oss till ro. 275 döda 2014 är 275 för många. Till detta kommer antalet svårt skadade i trafiken. Här är statistiken tyvärr mindre fullständig, och jag önskar att den var bättre. Jag har själv träffat dem som har blivit rullstolsbundna för resten av livet eller fått andra allvarliga men, och det är fullständigt onödigt att sådant ska inträffa i trafiken. Vad kan vi göra för att komma närmare den nollvision vi alla säger oss förespråka? Ett sätt är att kombinera nollvisionen med den jämställdhetsintegrering som ska ske inom alla politikområden. Det finns systematiska skillnader i både attityder och beteende i trafiken mellan män och kvinnor. Därmed säger jag självklart inte att alla män är lika och att alla kvinnor är lika, för så är det inte. Men när det gäller inställning till hastighet och säkerhet är kvinnor mer positiva till de åtgärder som gynnar trygghet i trafiken medan män i allmänhet prioriterar hastighet och bilframkomlighet högre. Fler kvinnor än män omkommer i trafiken. Vi måste fundera på vad det beror på och vem det är som ska ändra beteende. Jag blir därför lite bekymrad när Sverigedemokraterna i talarstolen upprepar sin ovilja mot att cyklister ska finnas på gator och vägar även om det finns ett mer eller mindre ofullständigt cykelstråk bredvid. De vill hålla cyklisterna borta, och förstod jag det rätt beror det på att de anser att cyklister är mindre uppmärksamma i trafiken och därför kan komma till skada. Om vi skärskådar de olyckor som sker med oskyddade trafikanter är det snarare hastigheten hos bilförarna än cyklisternas ouppmärksamhet som är problemet. Det är viktigt att man anpassar hastigheten. Finns det oskyddade trafikanter bör hastigheten anpassas så att alla kommer fram utan att någon blir allvarligt skadad. Här måste vi ha regler som klargör vilken trafikantgrupp som ska finnas var. Det måste också finnas straff och tillräckliga resurser för polisen att se till att lagstiftningen efterlevs. Jag hade tillfälle att besöka Polishögskolan för några veckor sedan. Poliserna uttryckte stor frustration över att de inte hade tillräckliga sanktionsmöjligheter, för det är mycket det som avgör hur man fördelar polisresurser. Det finns fler uppgifter vi vill att polisen ska utföra än vad det finns poliser som har tid att arbeta med det, och resurserna fördelas efter hur allvarliga brotten är. Det finns utrymme att göra hastighetsöverträdelse till ett betydligt allvarligare brott än vad det anses vara i dag. Att smita när en polis försöker stoppa en borde också vara belagt med straff och sanktionsmöjligheter. Det skulle underlätta polisens arbete. Vi måste inse att vi politiker här i riksdagen som vill främja en hållbar och säker trafik har vissa möjligheter till vårt förfogande. Vi kan lagstifta och anslå resurser. Vi är dock beroende av att olika aktörer i trafiken bidrar. I Sverige är vi lyckligt lockade eftersom det finns stora grupperingar och aktörer inom transportvärlden som verkar tillsammans med oss. I trafikutskottet kan vi vara glada för att NTF finns och att MHF finns, som bidrog mycket till besluten om alkobommar och före det alkolås. Vi är också befryndade av att Sveriges Åkeriföretag, Cykelfrämjandet och andra diskuterar med oss hur vi ska få ordning och reda i trafiken så att människor kommer fram utan att komma till skada. Jag förväntar mig att stå i talarstolen om ett år med ännu fler reformer som vi har lyckats ena oss kring, för det är inte okej att någon kommer till skada i trafiken.

Herr talman! Det är glädjande att Miljöpartiet och jag har en samsyn om att det är farligt att använda mobiltelefoni vid framförande av fordon. Jag blir dock förvånad när Miljöpartiet säger att folk dödas när de cyklar och att det beror på att de cyklar på gång eller cykelväg. Vi vill att man särskiljer cyklarna från vägen. Puttar man ut tågtrafik, barnvagnar och gående på samma ställe kommer självklart fler att bli dödade i trafiken. Därför är vår retorik ganska självklar. Cyklar ska vara där de ska vara, och bilar ska vara där de ska vara. Blandar man enheterna går det ofta illa. När det gäller mobiltelefonerna har vi samma syn. Mobiltelefonerna stjäl förarens uppmärksamhet. Kommer det då en oskyddad trafikant, till exempel en cyklist, ökar risken för att denna blir påkörd.
Herr talman! När det gäller mobiltelefoni och hur man använder den i bilen vill jag att vi går längre. Jag har dock viss respekt för att en regering inte kan leverera alla propositioner det första verksamhetsåret under en mandatperiod. Men trafikutskottet har en dialog med regeringen, och vi hoppas att regeringen återkommer. Precis som vi säger i betänkandet måste fler åtgärder vidtas vad gäller användning av kommunikationsutrustning i bilen för att förhindra att folk kommer till skada. När det gäller cyklar är vi inte alls överens, Jimmy Ståhl. Mig veterligen kommer den bästa internationella forskningssammanställningen från Transportøkonomisk institutt i Norge. De har gått igenom 13 empiriska undersökningar i olika länder och jämfört vad som leder till flest olyckor, att cykla på cykelväg eller att cykla på gata och väg. När man lämnar cykelvägen och i korsningar förekommer det fler olyckor än under själva sträckorna. Den vinst man får av att separera försvinner när man inte har det sammanhållet. Det är lite komplicerat. Har man det som i Holland med väl utbyggda cykelvägar över hela landet är separering kanske inget problem. Men när man som i Sverige inte har tillräckligt utrymme för cyklister utan blandar snabbcyklister, långsamcyklister, gående och barnvagnar på samma sträcka kommer det att bli större problem än om de snabba cyklisterna befinner sig ute på gatorna och vägarna.
Herr talman! Jag förstår din tanke, Karin Svensson Smith. Det finns de som cyklar mycket fort, de som går långsamt, de som har hundar och de som kör elcykel. Men väljer man att placera dem bland hårda plåtburkar på gatorna kommer olyckorna att bli större och fler dö i trafiken. Nu handlar debatten som sagt egentligen inte om det, men jag var ändå tvungen att gå upp och ta replik på dig, Karin Svensson Smith. Hastighet dödar, men det är orimligt att sänka hastigheten i storstäder till 30 kilometer i timmen eller kanske till 5 eller 4 kilometer i timmen. Jag anser att det är viktigt att vi i stället försöker bygga ut infrastrukturen för cyklar så att man kan hålla isär trafikslagen.
Herr talman! Hastigheten är helt avgörande. Om det sker en kollision och bilen kör 30 kilometer i timmen eller lägre blir det väldigt sällan ett dödsfall. Men om bilen har en hastighet på 50 kilometer i timmen eller mer är risken tyvärr ganska stor att det blir ett dödsfall. Vi har städer i Sverige, och utrymmet mellan husen är begränsat. Då är det rimligt att man fördelar gatan så att alla kommer fram, såväl de som åker buss som de som går, cyklar eller kör bil. Då tror jag att även de som finns i en plåtlåda kan anpassa sig till förhållandena. Själv kommer jag från Lund, där 46 procent av persontransporterna sker med cykel. Det är väldigt sällan bilister medvetet vill köra ihjäl cyklister, utan hastigheten anpassas så att vi fungerar tillsammans. Jag hoppas att vår vision och syftet med vårt tillkännagivande om cykling - att cyklisterna är mogna nog att själva välja var de ska cykla - kan gälla även andra städer så att hastigheten anpassas till oskyddade trafikanter i stället för tvärtom.

Herr talman! Mycket har sagts i trafiksäkerhetsdebatten. Jag vill börja med att uttrycka min glädje över att vi har en stark samsyn i utskottet när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Det visar inte minst själva betänkandet i stora delar. I betänkandet behandlas 56 motionsyrkanden, vilket visar att riksdagens ledamöter tycker att trafiksäkerhet är ett angeläget ämne. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer. Jag tänker uppehålla mig vid två delar i mitt anförande: kommunikationsutrustning och körning respektive insatser mot alkohol vid bilkörning. Vi föreslår från ett enigt utskott att vi ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att skyndsamt se över frågan om hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras. Tidigare i debatten har vi hört många inlägg om de försök som gjorts och görs med automatiska alkobommar och om de positiva effekter detta har givit - därav utskottets vilja att skynda på processen att införa alkobommar. Vi fick från regeringen, i form av vår infrastrukturminister Anna Johansson, kvittensen att man ser detta som väldigt angeläget. Jag är övertygad om att vi framöver kommer att få se bra lösningar på hur det ska se ut. Det finns goda erfarenheter av detta. MAF har utarbetat en rapport och en sammanställning av det försök man hade i Göteborg. Resultatet var gott, men jag tänker inte återupprepa det eftersom flera redan har tagit upp det i debatten. Det finns en stark samsyn i utskottet om att vi ska införa detta och att vi ska göra det på ett bra sätt. Som alltid när det gäller nya delar måste man dock ha helhetsbilden klar för sig - hur det kommer att se ut. När det gäller kommunikationsutrustning under färd kan man säga väldigt mycket. Vi socialdemokrater drev denna fråga intensivt under den förra mandatperioden, och vi fortsätter att driva den under denna. Vi vill se ett ställningstagande i form av lagstiftning om mobiltelefonanvändande under färd. Den förra regeringen gjorde en hel del kopplat till detta, men vi tycker inte att det är tillräckligt. Vi ser gärna att ett förbud införs mot att använda handhållen kommunikationsutrustning och mobiltelefoner under färd. Exakt hur teknik och annat ska se ut får man återkomma till. Det är glädjande att allianspartierna efter sju år i en borgerlig regering nu har vaknat till liv i frågan. Vi hörde i Boriana Åbergs inlägg att Sten Bergheden - kraken - har motionerat om frågan under åtta år och först efter sju år fått gehör från sin egen regering. Det är i och för sig glädjande, men man hade kanske kunnat ha en annan intern beredningsprocess. Det känns positivt att det går framåt, och jag tror att vi kommer att ha goda förutsättningar framöver. Trafiksäkerhet är en viktig del i betänkandet. Vi kan konstatera att utvecklingen går åt rätt håll i Sverige. Vi har varit aktiva. Karin Svensson Smith gjorde i sitt anförande en bra exposé över förbud och åtgärder som införts när det gäller trafiksäkerheten och som verkligen har tjänat Sverige väl. Det är viktigt att vi håller högt tempo i trafiksäkerhetsarbetet. Det finns uttalade mål som vi står bakom i en enig riksdag. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba med dem också framöver. Vi som politiker ska sätta upp mål. Vi ska anslå medel till att följa målen och hålla uppe ett högt tryck i frågan. På så sätt tror jag att vi kommer långt i arbetet med trafiksäkerheten. Men det måste hänga ihop. Det är inte bara vi i riksdagen som har ett ansvar. Våra kamrater hemma - lokalpolitikerna - måste också agera utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Oavsett om det handlar om att anlägga en cykelbana i en vägkorsning med mötande eller annan trafik måste man hela tiden ha ett sådant perspektiv. Därför ser vi särskilt fram emot den cykelstrategi som regeringen nu kommer att ta fram. Där får vi titta på hur vi ska ha det framöver, bland annat när det gäller anläggande av cykelbanor med mera. Jimmy Ståhl tog i sitt anförande upp det beslut vi fattade i samband med cykelbetänkandet, nämligen att tillåta i första hand snabbgående cykeltrafik på allmän väg där det finns en cykelbana för dem som har fyllt 15 år. Vi sa då att vi skulle ge ett uppdrag att utreda förutsättningarna för detta. Det är naturligtvis viktigt att man belyser detta utifrån en helhet. Det finns mycket vi kan underlätta för att få fler cyklister. Själva grunden i vårt ställningstagande är att vi vill att fler ska börja cykla, för att på så sätt få ett bättre fungerande transportmedel i samhället. Herr talman! Med de orden yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Det betänkande som vi behandlar i dag tar även upp frågor om körkortsutbildning. Det är viktiga frågor. I valrörelsen gav Stefan Löfven ett löfte om att ungdomar ska kunna få ta ett CSN-lån på max 25 000 kronor för att ta körkort. Stefan Löfven upprepade löftet vid två tillfällen, första gången i sitt sommartal och sedan vid en presskonferens med Gabriel Wikström, dåvarande SSU-ordföranden, numera minister. Därför är jag lite förvånad över att Socialdemokraterna i trafikutskottet inte yrkade bifall till motionen om CSN-lån för att ta körkort. Ni yrkade inte ens bifall till de mer allmänt hållna motionerna om att överväga initiativ som ger ungdomar möjlighet att ta körkort. Därför vill jag fråga Johan Andersson: Gäller Stefan Löfvens löfte fortfarande? Kommer ungdomar att kunna ta CSN-lån för att ta körkort?
Herr talman! Tack för frågan, Boriana! Ja, de vallöften som vi har ställt ut kommer naturligtvis att infrias när det finns möjlighet till detta utifrån ekonomiska perspektiv och andra perspektiv. Jag vet inte om Boriana kommer ihåg det, men vi har haft en ganska besvärlig parlamentarisk situation i Sverige som löstes den 27 december förra året, med decemberöverenskommelsen om hur vi ska processa budgethanteringen. Det är första gången nu den 15 april som regeringen kommer att lägga fram en vårändringsbudget och sedan förhoppningsvis också en höstbudget för 2016. Jag ser fram emot, när vi kommer att processa igenom de här delarna, Moderaternas ställningstagande då när man så tydligt i denna kammare deklarerar att man kommer att stå bakom ett sådant förslag.
Herr talman! Jag tycker att det var en fin gest att visa att man står bakom sin regering och den kommande, efterlängtade propositionen om CSN-lån till ungdomar. Men jag misstänker att förutom den besvärliga parlamentariska situationen är det den besvärliga regeringssituationen som ni har som gör att ni håller er lite bakom i denna fråga, nämligen att ni inte är överens med det andra partiet i regeringen, Miljöpartiet. Jag minns i somras Miljöpartiets reaktioner när Stefan Löfven kom med sitt löfte. "Vi tycker inte att det är bra med ett generellt CSN-lån för att ta körkort. Det gynnar de som vill ta det där körkortet". Det sa Esabelle Dingizian, dåvarande ungdomspolitisk talesman. Ungdomsorganisationen i Miljöpartiet gick ännu längre i sin kritik. Språkröret Lorentz Tovatt uttryckte på Twitter att förslaget var miljövidrigt, trams och populism. Jag undrar om detta kan vara ett hinder för att den efterlängtade propositionen kommer i april.
Herr talman! Tack, Boriana, för följdfrågan! Jag kan säga till Boriana och till lyssnare och åhörare i kammaren att jag vet - regeringssituationen är nog mindre besvärlig än det politiska läget var, framför allt vid jul - och är helt övertygad om att vi kommer att lösa den här frågan på ett bra sätt framöver. Exakt hur det kommer att se ut får vi återkomma till.

Herr talman! Jag hoppas att rösten håller. Jag är lite hes och förkyld men ska göra mitt bästa för att ta mig igenom vad jag har tänkt säga. Jag vill börja med att svara Johan när det gäller motionerandet: Faktum var att jag inte har motionerat om alkobommar tidigare. Vi i Alliansen satte igång arbetet med försöket för att komma fram till ett färdigt förslag, för att sedan kunna genomföra det så fort vi hade vunnit valet 2014 igen. Nu visade det sig att det blev en annan majoritet och framför allt en annan regering. Det innebar att min oro ökade kraftigt för om detta verkligen skulle fullföljas eller inte. Det var då jag skrev den motion som i dag har fått bifall. Herr talman! Betänkandet handlar framför allt om trafiksäkerheten. Den är hög i Sverige, och detta är bra. Men det är också viktigt att jobba vidare med att förbättra det som fortfarande inte är så bra. Det gäller att förbättra trafikmiljöer, att göra bättre och säkrare fordon och utrustning och att förbättra förarnas möjligheter och färdigheter, men det handlar också om att få bort dem från vägarna som i dag utgör ett hot mot övriga trafikanter. Då är frågan: Har polisen rätt verktyg? Har polisen rätt resurser? Prioriterar polisen detta arbete? Trafikpolisens arbete bör prioriteras mycket högre. Tyvärr är detta inte så prioriterat inom polisen i dag som det borde vara. Vi i Alliansen såg fram emot att polisen nu blir en myndighet och också får ett tydligare trafikpolitiskt ansvar. Tyvärr har vi inte sett något av detta i den nya regeringens arbete med att utforma polisens organisation utan snarare tvärtom. Jag är ändå glad att vi här i dag har ett enigt utskott som ställer sig bakom min motion och också ett tillkännagivande om att vi vill ha alkobommar i alla våra hamnar och gränsstationer. Herr talman! Varje år rullar det in över 3 miljoner bilar till Sverige som tar sig igenom våra gränsstationer. Många av de förarna är alkoholpåverkade. Det kan vara så många som en per 175 fordon, vilket innebär att dessa självklart måste hindras att ta sig ut på de svenska vägarna. Vi har därför tidigare i alliansregeringen tagit initiativ till att starta försök först i Göteborg och sedan i Stockholm. Att få stopp på dessa onyktra chaufförer anser jag vara en ren självklarhet. Därför måste detta arbete prioriteras och verkställas så snabbt som det över huvud taget går. Det är bra att även Socialdemokraterna lyckades krypa till korset även i den här frågan och gå med på ett tillkännagivande. Från början var det väldigt mycket om: Detta arbete pågår, vi kommer att ta tag i det, vi ska bara titta lite vidare på det och eventuellt utreda lite ytterligare vad vi ska göra innan vi går till verket. Men vi lyckades i oppositionen, och till slut anslöt sig alltså Socialdemokraterna till detta tillkännagivande. Jag tycker att det är bra att vi är överens i de här frågorna. Nu har regeringen fått ett tydligt uppdrag och kan verkställa det. Riksdagen kommer att fatta ett tydligt beslut om att man vill ha detta. Vi i oppositionen vill se verkstad och pekar nu tydligt med hela handen på att detta ska bli genomfört på våra gränsstationer och i våra hamnar. Vi kommer självklart också att följa upp detta, så att det verkligen blir det tempo som vi förväntar oss. Herr talman! Det är fler länder som är intresserade av dessa alkobommar, för de har samma bekymmer och vill stoppa onyktra förare och ta dem i tid, innan de tar sig ut på det allmänna vägnätet. Att vi kan stoppa de onyktra chaufförerna innebär också möjligheter för svenska arbetstillfällen. Det handlar om att vi kan exportera vår teknik och vårt kunnande till fler länder i Europa, vilket ökar trafiksäkerheten i hela Europa. Herr talman! Det är positivt att vi är eniga i detta när det gäller yrkestrafiken och den olagliga konkurrensen, och jag hoppas att vi kan fortsätta i den goda andan i trafikutskottet och jobba vidare. Vi har ytterligare frågor framöver som behöver lösas. Herr talman! Nu ger vi tydliga signaler och direktiv till Trafikverket, till polisen, till hamnarna och gränsstationerna. Nu är det dags att planera och verkställa och att se till att vi får upp dessa alkobommar så snabbt som möjligt i landets alla gränsstationer och hamnar.

Herr talman! I dag ställer vi höga och tuffa krav på dem som ska ta körkort när det gäller både teoretisk och praktisk utbildning. Vi ålägger yrkestrafiken obligatoriska utbildningar och fortbildningar för att de ska fortsätta vara godkända, och det är bra. Men tyvärr framförs alltför många fordon utan att föraren innehar ett lagligt körkort. Det är inte acceptabelt att förare som har myglat sig till sina körkort förekommer på våra vägar. Det är inte acceptabelt att man för 450 euro kan köpa sig ett körkort på internet och samtidigt beställa tillstånd för att framföra fordon som man inte har behörighet att framföra. Det är inte heller acceptabelt att det inte görs något handlingskraftigt åt detta stora problem. Att framföra fordon är ingen rättighet utan motsvarande skyldigheter. Trafiksäkerheten ska upprätthållas på vägarna genom att utbildade och godkända körkortsinnehavare framför fordonen och inga andra. Herr talman! Dagens åtgärder räcker inte, och därför behövs det ett mer aktivt arbete. Jag vill att allt som krävs nu görs för att man ska få bort de olagliga körkorten genom att regeringen och polisen tar sitt ansvar genom att utforma en tydlig handlingsplan och därefter skyndsamt verkställer den samt att regeringen arbetar mycket aktivt för att EU ska ta sitt ansvar och utforma körkorten på ett sådant sätt att de i princip är omöjliga att förfalska. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 5.